Herr talman! Förra året dog åtta personer, världen över, i hajattacker - åtta personer. Trots det är rädslan för hajar påtaglig hos oss människor. Om vi är på semester i delar av världen där det finns haj är det något vi funderar över.Jag minns sommaren då jag och en kamrat olovligen fick tag i filmen Hajen och tittade på den. Den sommaren var det riktigt läskigt att gå och bada i en vanlig, grumlig svensk insjö.Min dotter ska i veckan hålla ett tal i skolan - det är en uppgift i svenskan - om just trafiksäkerhet. Hon gjorde kopplingen mellan antalet omkomna i den svenska trafiken med hur många människor som varje år mister sina liv på grund av hajattacker. Det var en så pass bra jämförelse att jag valde att låna den.Förra året miste 260 människor livet i den svenska trafiken. Det är alldeles för många som inte kommer hem till sina nära och kära. Men det innebär att Sverige är ett av världens säkraste länder när det gäller trafiksäkerhet. Det innebär också att vi nästan har halverat antalet omkomna i trafiken sedan 2007. Men det var fortfarande 260 människor som omkom i trafiken förra året. Samtidigt var det bara åtta människor i hela världen som dog i hajattacker.De flesta av oss fruktar hajattacker mer än en bilresa till jobbet på morgonen eller en cykeltur till affären på eftermiddagen. Rädslan är aldrig rationell. Men den påverkar vårt beteende. Att vi människor inte ser riskerna i trafiken gör att vi många gånger beter oss på ett oacceptabelt sätt så fort vi sitter bakom ratten i en bil. Om vi tycker att någon gör fel i trafiken kan vi helt ogenerat åka i kapp, peka finger, skrika, tuta och bete oss på ett sätt som är helt oacceptabelt i andra delar av civiliserade samhällen. Ändå gör vi så.Vi utsätter då medpassagerare och medtrafikanter för risker. Vårt beteende som människor i trafiken kommer att vara en viktig pusselbit i det fortsätta arbetet med att nå nollvisionen. Det gäller att faktiskt förstå riskerna och sannolikheten för att dödas och skadas i trafiken. Den skräck som vi känner inför hajattacker borde vara väldigt mycket större när vi vistas i trafikmiljöer.Vi bygger bort risker i trafiken genom mitträcken, två-plus-ett-vägar, förlåtande vägkanter, planskilda järnvägskorsningar, sänkt hastighet utanför skolor och äldreboenden och mycket mer. Nollvisionen är en vision om en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken.Det finns en bred politisk uppslutning kring nollvisionen, och det är bra. Det garanterar att arbetet med att minska antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken fortsätter, oavsett färg på regeringen.Herr talman! Den nya regeringen har tydligt deklarerat att man tänker fortsätta arbetet med nollvisionen, och det tycker vi är mycket bra. Men mot den bakgrunden har jag faktiskt lite svårt att förstå varför regeringen väljer att årligen skära ned med 500 miljoner kronor på vägunderhållet i Sverige. Då blir det ju mindre pengar till det som ska bidra till att reducera riskerna. Det blir mindre pengar till exempelvis viltstängsel. Detta är fel väg. Här gör regeringen fel, herr talman.Moderaterna och Alliansen vill gå vidare och ge Trafikverket i uppdrag att återkomma med en strategi för att i kommande infrastruktursatsningar göra vägarna mer säkra för alla trafikslag. Mittseparerade körfält räddar väldigt många liv för bilister samtidigt som motorcyklister utsätts för nya risker som de tidigare inte var utsatta för. Men detta går att göra någonting åt. Det går att göra mitträcken säkra också för motorcyklister.Jag tänker också prata lite om reservation 10 som handlar om olagliga trafikskolor.I måndags gjordes en större razzia mot misstänkt olaglig trafikskoleverksamhet i Värmland. Det är en pågående förundersökning, och mot den bakgrunden finns det inte så mycket mer att säga i det enskilda ärendet än det som man har kunnat ta del av via offentliga medier.Herr talman! De som jobbar med dessa frågor är väldigt tydliga med att det är ett stort och i hela Sverige utbrett problem med just olagliga trafikskolor. Det är ett brott som är resurskrävande att utreda och svårt att bevisa. De som bedriver denna olagliga verksamhet saknar utbildning och tillstånd. Det gör att i första hand trafiksäkerheten äventyras. De olagliga trafikskolorna betalar inga skatter, och det urholkar finansieringen av vår gemensamma välfärd, av skolor och sjukvård.De lagliga trafikskolorna där man har rätt utbildning, trafiktillstånd och betalar skatt förlorar kunder och därigenom också intäkter. I slutändan riskeras den lagliga verksamheten om vi inte lyckas stävja den olagliga verksamheten.Herr talman! Vi moderater yrkar att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att ta krafttag mot de svarta olagliga trafikskolorna. Alliansregeringen införde begränsningar i antalet handledarskap som en person kan inneha. Vi moderater anser nu att det finns starka skäl att ytterligare begränsa detta och vidta ett antal nya åtgärder för att försvåra olaglig körskoleverksamhet. Gör man det blir det också enklare att utreda och bevisa olaglig verksamhet. Det är ju det som är ett av problemen i dag, att det är så resurskrävande för polisen att utreda dessa brott att man knappt mäktar med att göra det. Steven Spielberg kommer med största sannolikhet aldrig att göra en film om nollvisionen. Jag vet inte säkert, men jag tror att sannolikheten är stor för att det inte blir så. Trafiksäkerhet lämpar sig kanske inte så bra på bioduken som skräckinjagande hajar. Hajar är helt enkelt mer skrämmande än bilar och cyklar.Trots det skördas åtta människoliv varje år till följd av hajattacker samtidigt som långt över 1 miljon människor förlorar sina liv i biltrafiken. Det handlar om hur man ska värdera risker.Herr talman! Jag står bakom samtliga reservationer där Moderaterna ingår, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 1.

Herr talman! I dag ska vi prata om trafiksäkerhet. Förlåt!Det jag tänkte prata om ganska mycket är just den handburna mobiltelefonen. Den stör mycket. Vi är i dag väldigt mottagliga för information. Vi ska vara nåbara dygnet runt. Vi använder oss av sms, mejl och telefonsamtal.Den handburna mobiltelefonen är ju med oss också i våra bilar. Som Edward Riedl sa handlar det om en nollvision. Vi ska försöka att få så få dödade i trafiken som möjligt. Den lag om mobiltelefoner som vi har i dag är tandlös. Om det händer en olycka där man kan påvisa att mobiltelefonen är en del av orsaken, ja, då kan föraren fällas. Annars finns det egentligen inget förbud.Jag ska ta upp ett exempel. När jag jobbade i hamnen hade jag en liten paus, och vid den tidpunkten tyckte jag om att spela wordfeud. Wordfeud kräver en hel del koncentration. Man ska tänka, räkna ut siffror och räkna ut poäng.Så jag ringde upp honom och frågade: Var är du någonstans? Han var på väg hem, och han bor en bra bit från jobbet. Det innebär att den här killen satt och körde bil samtidigt som han spelade wordfeud.I dag har också många behov av Facebook. De kan inte låta bli att kolla.Nyligen skickade regeringen ut ett pressmeddelande om att man skulle göra en översyn av den lag som infördes 2013. Det gjorde mig jätteglad, men när jag läste pressmeddelandet lite mer noga var innehållet fullständigt tandlöst.Jag vet att de flesta partier i denna kammare är positiva till att förbjuda handburna mobiltelefoner under bilfärd. Jag har hört ordet teknikfientlig. Man är teknikfientlig om man vill förbjuda handburna mobiltelefoner under färd. På vilket sätt skulle man vara teknikfientlig? Det undrar jag.Vi har i dag bluetooth, som man kan koppla upp i bilen utan att behöva använda telefonen om man prompt måste prata. Använder man telefonen som gps lägger man den på instrumentbrädan eller sätter fast den på någon anordning. I dagens bilar står det till och med på de fastmonterade gps:erna att man inte ska trycka på gps:en under färd.Med det sagt vill jag att vi ska förtydliga uppdraget till regeringen att de ska införa en lag om förbud mot handburna mobiltelefoner under färd. Får vi sedan autonoma bilar i framtiden är detta inget problem, för då är man inte förare; bilen kör själv, och då kan man göra vad man vill.Jag hoppas att kammaren bifaller detta.Herr talman! Jag tänkte prata lite om fortkörningsböter och fartkameror. Vi har väckt en motion om att man ska ha ett större ägaransvar vid fortkörning. Det är i dag väldigt många som åker "genom kameran" vid fortkörningar, gömmer sig och klarar sig från bötesvite. Det här är inte helt okej.I dag har man ingen skyldighet att uppge vem som använt ens bil. Självklart går det inte att ha en lag som säger att man kan bli av med sitt körkort när det är någon annan som framfört ens bil. Men vi anser att man bör ha ett bötesbelopp och att ägaren till fordonet ska få boten och delge billånaren denna. En uthyrningsfirma vet mycket väl vem som har kört bilen och kommer således att ge denna bot till den som hyrt bilen.Detta är också en bra utredning - om regeringen tar den på sig - där man kan göra det mycket svårare för bilmålvakter. Om man lägger bötesbeloppet på fordonen skulle kronofogden kunna beslagta dessa fordon. På så vis kunde man också enkelt göra sig av med målvakterna.Jag ska gå in lite grann på en gammal motion från oss om vägutformning, framför allt om vägbulor. Vi föreslår att man ska få in harmoniserande farthinder och vägbulor. Vad jag förstår av utskottets text är detta arbete på gång, vilket gör mig väldigt glad.Jag har pratat med många yrkeschaufförer som har problem med ryggen. Farthindren förstör också fordonen. De förstör flödet i körningarna på grund av gasandet och bromsandet. Det blir ingen harmonisering över huvud taget på gatorna. Många busschaufförer och taxichaufförer som kör i städerna, där det är mycket fartdämpande åtgärder, framför allt vägbulor, som kan se ut hur som helst, lider starkt av detta.När vi var på ett seminarium med VTI visade de oss en fartdämpande åtgärd som jag kallar för fallucka. Kör man för fort faller luckan ned, och det blir som ett farthinder. Kör man inom hastighetsbegränsningen blir det ingen åtgärd alls. Dessa farthinder är väldigt dyra, men de är också väldigt effektiva. De finns på Öresundsbron. Har du kört över en sådan i för hög hastighet gör du det inte en gång till, vad jag förstår.Jag vill också nämna en resa vi gjorde till Trollhättan. Bland annat var Lars Mejern med på denna taxiresa. Vi frågade taxichauffören hur han såg på vägbulor. Det var lite intressant. Enligt honom körde han över ca 1 000 vägbulor per dag. Jag tyckte att det lät lite mycket. Men som sagt finns det väldigt mycket vägbulor i vissa städer, och detta påför skador både på bilar och naturligtvis på dem som framför fordonen.Vägbulor förstör också miljön genom ryckig körning med gas och broms. Man får mycket mer slitage från bromsar, som sprider partiklar. Vägbulorna hindrar dessutom utryckningsfordon. Med mer harmoniserade farthinder hade man på ett enkelt sätt kunnat säkerställa att utryckningsfordon, framför allt ambulans och brandkår och naturligtvis även polis, kommer fram på ett snabbt, säkert och effektivt sätt. Vägbulorna är även i detta fall mycket destruktiva, speciellt om man har en sjuk människa som ligger bak och snabbt behöver komma till sjukhus genom någon form av ambulansfärd eller på annat sätt. Vi vet också att det sker ganska mycket våld i samhället, vilket gör att det blir fler och fler utryckningar.Herr talman! Vi har ganska många reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 3 och 16.
Herr talman! Det här betänkandet handlar om trafiksäkerhet. Som centerpartist och ledamot av riksdagens trafikutskott tänkte jag belysa ett par aspekter av detta, dels rent generellt, dels specifikt om telefoni.Herr talman! Vi har lyckan att bo i ett av de länder i världen som har minst antal omkomna i vägtrafik. Det är givetvis oerhört bra och glädjande.

I siffror innebar detta att vi år 2020 fortfarande skulle tillåta så många som 220 människor per år att omkomma i svensk trafik. I relation till det tidigare använda exemplet om hajar och hajattacker framstår 220 människor som groteskt mycket, även om det skulle vara bland de lägsta siffrorna i världen. Det visar egentligen vilken omfattning frågan om trafiksäkerhet har och hur viktig den är.Det vi kallar nollvision är en gedigen svensk uppfinning från den gamla vägverkstiden. Det är också en politisk vision som utgör själva grunden i resonemanget om trafiksäkerhet. Den påverkar både utformningen av själva politiken och sättet på vilket vi myndighetsvis arbetar med trafiksäkerheten.Nollvisionen innebär att vi slår fast det enda rimliga: att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Men vi har givit en tid framåt för att uppnå den visionen. Att ha någon annan vision, att tillåta att människor dör och skadas, vore självklart orimligt.Står vi fast vid målsättningen om nollvisionen, vilket jag uppfattar att vi gör, är den enda slutsatsen att vi måste arbeta vidare oförtrutet för att komma ned från dagens jämförelsevis låga tal, som ändå fortfarande är alldeles för höga, till nivån "ingen omkommen". Som land ligger vi, som jag tidigare nämnde, bra till i jämförelse med andra länder, men fortfarande skördar vägtrafiken på tok för många offer i form av döda och skadade. Frågan om trafiksäkerheten behöver därför prioriteras, och myndigheter som har koppling till frågan behöver få tydliga uppdrag att arbeta strategiskt med att förbättra trafiksäkerheten.Vi är väldigt många som ska samsas om vägutrymmet eller vägrummet: bilarna, de tunga och lätta lastbilarna, kollektivtrafiken i alla dess former, cyklisterna, fotgängarna och motorcyklisterna. Det är klart att det är ett väldigt komplext system som måste beaktas fullt ut och från alla perspektiv för att trafiksäkerhetsarbetet ska kunna bli verkningsfullt.Herr talman! I sammanhanget finns det skäl att uttrycka en mycket stor oro över den prioritering regeringen har valt att göra, att dra ned det svenska det svenska vägunderhållet med en halv miljard kronor om året i den vårändringsbudget som nyligen presenterades här i kammaren. Ett minskat vägunderhåll i Sverige meden halv miljard kronor per år innebär rimligen att vägunderhållet i motsvarande mån försämras och försenas. Potthålen, bristerna och vattenplaningen kvarstår, och det blir svårare för oss att leva upp till ambitionen om noll dödade och färre skadade.Det återstår som sagt en hel del att göra. Ett exempel på saker som behöver åtgärdas är vajerräckena. De används till exempel vid mittseparerade vägar. Å ena sidan är det en genialisk uppfinning som förhindrar frontalkrockar mellan fordon och sparar därmed liv. Å andra sidan utgör vajerräckena så som de är utformade i vissa sammanhang en mycket stor risk för en motorcyklist.Ett annat är exempel är att medan trafiksäkerhetsarbetet i stort och på totalen går åt rätt håll ökar samtidigt antalet skadade i cykelolyckor. År 2014, för två år sedan, fördubblades antalet dödade cyklister i trafiken. I den samlade bilden pekar därför det mesta på att det vore rimligt att Trafikverket av regeringen finge i uppdrag att återkomma med en strategi för att i framtida infrastruktursatsningar göra vägarna säkrare för alla trafikslag. Man kan fråga sig vad som förhindrar infrastrukturminister Anna Johansson att redan i höst ge Trafikverket det uppdraget, till exempel i samband med den stora och tunga infrastrukturproposition som regeringen rimligen just nu arbetar med.Ofta och i den trafikpolitiska debatten lyfts frågan om användandet av mobiltelefoner upp. Det skedde nyss här från talarstolen där Jimmy Ståhl i ett uttryck av teater illustrerade vad som händer om man använder mobiltelefon på ett tokigt vis.Herr talman! Låt oss konstatera att alliansregeringen vidtog några kraftfulla åtgärder för att motverka en sådan användning av kommunikationsutrustning just i samband med bilkörning som tar uppmärksamhet från körningen och därmed hotar trafiksäkerheten. Den ändring av trafikförordningen som vi genomförde under hösten 2013 innebar att polisen redan det första året som förordningen var i kraft kunde lagföra ett åttiotal personer som fick böter för att ha använt mobiltelefonen på ett trafikfarligt sätt i samband med körning. Någon motsvarande förordning finns dock inte vid brukande av riksdagens talarstol.Att nyttja mobiltelefon på ett tokigt sätt är endast ett av flera potentiella distraktionsmoment vid bilkörning. När det gäller frågan om att i lag införa ett förbud specifikt riktat mot användning av mobiltelefon utan handsfree finns en risk att vi som lagstiftare missar målet. Med den väldigt snabba tekniska utveckling vi ser skulle en lag specifikt riktad mot att använda mobiltelefon utan handsfree kunna innebära att det blir mycket oklart vilken typ av teknik som avses. Redan i dag kan vi använda smartphones och andra apparater i samband med bilkörning. Det är en teknik som inte enbart är avsedd för telefonsamtal utan också är stöd för navigation eller ibland ren underhållning.Det som i grunden gäller vid bilkörning är förarens oinskränkta ansvar för att framföra fordonet på ett sådant sätt att trafiksäkerhet råder. Distraktionsorsakerna till att så inte sker kan vara väldigt många och väldigt olika. Att då ensidigt inrikta debatt och tankar om lagstiftning mot just själva telefonerandet riskerar att bli kontraproduktivt.Herr talman! Jag ställer mig självklart bakom de reservationer som Centerpartiet och Alliansen levererat med anledning av detta betänkande. Men för tids vinnande yrkar jag enbart bifall till reservation nr 1.I detta anförande instämde Sten Bergheden, Erik Ottosson och Edward Riedl samt Robert Halef .
Herr talman! Varje människa som dör eller skadas svårt i trafiken är en tragedi. Kristdemokraterna anser att arbetet med att förverkliga nollvisionen för antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken måste intensifieras för att nå etappmålet för år 2020. Det är nödvändigt med ett fortsatt målmedvetet arbete både för att göra vägnätet, fordon och teknik säkrare och för att öka respekten för regler vad gäller nykterhet med mera.Herr talman! Vi kan konstatera att Sverige under 2014 hade i genomsnitt 2,8 trafikdödade per 100 000 invånare. Motsvarande genomsnitt för EU-länderna var 5,2. Vår andel omkomna i vägtrafiken är bland de lägsta i EU. Detta är givetvis positivt och är resultatet av bra förebyggande insatser. Det kvarstår dock mycket att göra. Exempelvis är vajerräckena så som de är utformade i dag en stor risk för motorcyklister. Vi måste också göra mer för att minska antalet skadade i cykelolyckor.Herr talman! Risken att omkomma är fortfarande betydligt högre inom vägtrafiken än inom andra trafikslag. Under 2014 omkom 270 personer i vägtrafiken, och 2015 omkom 260 personer. Enligt Trafikverket har 20 procent av de omkomna varit med i alkoholrelaterade dödsolyckor. I genomsnitt är var 500:e bilist rattfull. Kristdemokraternas utgångspunkt är att det ska vara förbjudet att köra med alkohol eller andra droger i kroppen på land, på vatten och i luften.En viktig aspekt för att förbättra trafiksäkerheten är därför att minska rattfylleriet i trafiken. Olika slags kraftfulla och effektiva åtgärder mot rattfylleri är nödvändiga för att det ska bli möjligt att minska antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken. Kristdemokraterna vill att teknik, av typen alkolås eller liknande teknik, installeras i alla nysålda bilar i Sverige för att förhindra att alkoholpåverkade förare kör på våra vägar. Vi vill även se en skärpning av straffen för rattfylleri.Herr talman! Fordonen har blivit säkrare, och de nya fordonen skyddar föraren och passagerarna betydligt bättre än äldre fordon. Men fortfarande finns trötta, berusade eller drogpåverkade förare ute i trafiken som inte åker fast i brist på kontroller. Ansvar för en säker trafik ligger både på dem som utformar trafikmiljön, staten och kommunerna, och på den enskilde trafikanten. Det är viktigt att fortsätta det förebyggande arbetet för nolltolerans mot alkohol och narkotika i trafiken och att polisen ges tillräckliga resurser för nykterhetskontroller och möjlighet att ingripa mot överträdelser.Herr talman! Alkobommar är ett bra verktyg för att förhindra att lastbils-, buss-, och bilförare som kommer med färjor från andra länder i onyktert tillstånd kör in på och trafikerar våra vägar. Vi har haft försöksverksamhet med alkobommar i vissa hamnar som visat att dessa är mycket effektiva och förhindrar alkoholpåverkade förare från färjor.Alkobommarna fungerade både snabbt och effektivt, och trafikflödet i hamnen påverkades inte negativt.

Försöksverksamheten med alkobommar i vissa hamnar har visat att alkobommar är effektiva. Kristdemokraterna anser att alkobommar utan fördröjning bör permanentas i vissa hamnar.Herr talman! Det är svårare och dyrare att ta körkort med B-behörighet med dagens regler. Både kunskapsprov och körprov måste i dag vara godkända inom två månader, annars måste nya avgifter betalas och båda proven göras om.Systemet behöver ändras för att bli mer flexibelt eftersom ungdomar ofta gör proven under studieuppehåll sommartid eller under julledigheten. Reglerna bör ändras så att giltighetstiden för godkänt kunskapsprov eller körprov för körkortsbehörighet B förlängs till sex månader. Om det första kunskapsprovet eller körprovet inte är godkänt bör tiden för omprov förlängas till sex månader.Gällande regler gör det svårare att ta körkort med B-behörighet. Ett godkänt kunskapsprov eller körprov är i dag giltigt endast i två månader. Båda proven måste vara godkända inom giltighetstiden två månader, annars måste nya avgifter betalas och båda proven göras på nytt.Herr talman! Kristdemokraterna anser att systemet borde vara mer flexibelt och bättre ta hänsyn till ungdomars livssituation. Ofta planerar ungdomar att ta körkort då det är studieuppehåll, men med rådande system kan ungdomar behöva vänta till sommaren efter för att på nytt försöka ta körkort, trots att antingen teoriprovet eller körprovet var godkänt. Ett innehav av B-körkort är i dag ofta ett grundläggande krav för att man ens kan vara påtänkt för en rad olika yrken i samhället. Dagens regler minskar därför många ungas chanser att hitta jobb.Vi Kristdemokrater anser att de regler som gäller i dag innebär en orimlig tidspress. Det kan även bli en kostsam process för de många ungdomar som lever på knappa studiebidrag och studielån. Kristdemokraterna föreslår därför att giltighetstiden för ett godkänt kunskapsprov såväl som körprov för körkortsbehörighet B förlängs till sex månader.Herr talman! Norrmän som har norska förarbevis för skoter får köra in i Sverige, men svenskar som har svenska förarbevis för skoter har inte rätt att köra in i Norge. Detta begränsar våra skoteråkares möjlighet att köra över norska gränsen, och de riskerar böter ifall de korsar norska gränsen. Denna begränsning gör det svårare för renägare, räddningspersonal och fritidsåkare att verka på norsk mark. Vi anser att regeringen bör verka för gränsöverskridande regler för skoterkörning mellan Sverige och Norge.Herr talman! För att få ned dödstalen och antalet skadade i vägtrafiken behövs mer kraftfulla åtgärder.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

Det var inte det främsta motivet till den genomförda omvandlingen i staden. Man frågade Trafikverket hur de gjorde. Vad är den svenska modellen? Hur är nollvisionen utformad?Det går att dra lite ideologiska slutsatser. När diskussionen om nollvisionen var ny fanns visst motståndare. Det fanns enskilda motioner där man förlöjligade begreppet noll. Ha, ha, man kan väl aldrig komma till noll. Vad ska det vara för mening? Ska man inte fatta realistiska beslut i kammaren?De av oss som gillade inriktningen höll benhårt fast vid att planera för att ingen ska behöva sätta livet till i den svenska trafiken. Nollvisionen utformades och har varit relativt framgångsrik. Jag kan inte säga att vi är nöjda. Så länge någon dör har vi över huvud taget inte nått målen med visionen. Men innehållet i nollvisionen bygger på ett gemensamt åtagande, på att Trafikverket utformar vägar på ett visst sätt, att polisen fullgör sina uppgifter, att lagstiftningen är till fyllest för att man ska kunna beivra brott på vägen och se till att rätt saker är straffbelagda, och den bygger på enskildas ansvar. Nollvisionen bygger på frivilligorganisationernas och yrkestrafikens bidrag. Det är den svenska modellen, det vill säga att alla hjälps åt. Det skulle aldrig fungera om vi hade sagt att det är den enskildes ansvar.Jag minns att det förekom motioner där man tyckte att det var för mycket statlig organisering i nollvisionen och att man hellre borde lita till den enskildes ansvar. Det var också anledningen till att de borgerliga partierna bytte fot. Det fanns tidigare majoritet i kammaren för att införa alkolås som en obligatorisk utrustning så att ingen skulle kunna starta motorn i nyproducerade bilar om det fanns alkohol i utandningsluften. Det fanns långt framskridna planer på att Sverige skulle bli ett försöksland i EU för att testa acceptans och teknik.Sedan fanns vissa partier på den andra sidan som menade på att det måste vara den enskildes ansvar att vara nykter i trafiken. Där finns fortfarande problem. Om vi ska sträva vidare, vilket jag tror att alla partier i trafikutskottet vill, så att färre omkommer och skadas i trafiken, då är alkohol en lågt hängande frukt. Utskottet välkomnar att regeringen har börjat jobba med frågan om alkobommar. Vi kommer att följa arbetet. Det är inte rimligt att över huvud taget lämna färjan med alkohol i blodet när man kör ut på vägen. Vi ser fram emot att fullfölja arbetet för att minska risken att människor får sätta livet till på grund av att någon är berusad bakom ratten.Att göra något åt frågan om handhållen utrustning i bilen är också något som utskottet är engagerat i. Jämfört med andra länder är Sverige faktiskt inte något föredöme i det avseendet. Sverige är liberalt i dålig och god bemärkelse, men i dålig bemärkelse finns alldeles för få regler. Jag ser fram emot att regeringen återkommer med någon sorts lagstiftning för att komma åt problemet. Var och en kan se när de är ute på vägarna att folk sms:ar och gör en hel del andra saker samtidigt som de sitter bakom ratten. Det är inte ansvarsfullt.Jag hörde inledningstalaren tala om att göra något åt olagliga körskolor. Det är ett problem som har varit stort och är stort. Att bedriva körskoleverksamhet, att utbilda dem som ska ta körkort och därmed få rätt att framföra bil, är ett mycket ansvarsfullt uppdrag. Det är inte okej att de blir utsatta för konkurrens från svart körskoleverksamhet.

Anledningen till att jag inte vill ha den texten i betänkandet är inte att jag inte tycker så utan att jag tror att Trafikverket sysslar med detta redan i dag. Det har varit en stor förändring, och många har kommit hit från andra länder för att se hur man kan göra och vilka förändringar vi har gjort i infrastrukturen för att minska antalet dödade per körd kilometer så mycket.Den ena åtgärden är två-plus-ett-vägar med mittvajer.

Kostnaden för att bygga den sortens väg jämfört med traditionell motorväg låg på ungefär en tjugondel, vilket omräknat i hur många mil farlig väg som finns i Sverige ledde till att vi kunde skydda många fler människor från att omkomma i kollisionsolyckor. Det har varit och är ett framgångsrikt koncept.Även här kan man göra förbättringar framöver. Framför allt när det gäller tätortstrafiken tror jag att det är angeläget att man noggrant provar möjligheten att ytterligare sänka hastigheten för biltrafiken i tätorter. Det är dock inte i första hand en nationell fråga utan rimligen en fråga som respektive kommun bör ta itu med i samarbete med sina invånare så att man har stöd för de åtgärder som vidtas. Men att ha rimlig hastighet i biltrafiken i tätorter är viktigt om vi ska kunna främja aktiv mobilitet.Aktiv mobilitet, det vill säga att man förflyttar sig gående eller på cykel - eller med kollektivtrafik blandat med gående och på cykel - är en hälsofråga. Det är kanske inte en säkerhetsfråga men en hälsofråga, och ytterst syftar ju nollvisionen till att inte bara undvika dödsfall utan också förhindra skador och främja hälsan i transportsystemet. Då är säkerheten, eller känslan av säkerhet, beroende av i vilken hastighet bilarna framförs. Det är dock - jag vill upprepa det - ingen fråga som jag tycker att vi i riksdagen ska lagstifta om, utan det bör kommunerna själva ta ställning till.Jag tror att det finns goda möjligheter att kombinera ambitionerna om ytterligare säkerhet i trafiken med höjda ambitioner att minska miljöpåverkan, öka hälsoeffekterna i samhället och minska sjukskrivningarna just genom att främja aktiv mobilitet. Jag ser fram emot att man utvecklar nollvisionsarbetet i den riktningen.

Herr talman!

Jag vet att framför allt cyklandet, cyklismen, är en jätteviktig fråga för dig.I dag kan cyklisterna nyttja vägarna mycket mer än tidigare. Bara på grund av det borde man snabbt förbjuda handburna mobiltelefoner. Antalet oskyddade trafikanter på gatorna kommer ju bara att öka, och mobilanvändningen har ökat fruktansvärt. Det ser vi. Jag är ofta ute och går med min hund och ser det. Jag behöver inte ens gå ut med hunden. Det räcker att man går i stan eller var som helst eller tittar in i ett fordon som körs, så ser man att folk mangrant knappar på sina telefoner. De facebookar, sms:ar eller vad de nu gör.
Herr talman! Ja, det är ett stort problem att folk håller på med sms:ande och facebookande samtidigt som de kör bil.I fjol besökte jag Polishögskolan, där jag träffade yrkesaktiva trafikpoliser som var där för fortbildning. De vidimerade att den lagstiftning vi har i dag inte alls är tillräcklig för att beivra brott i det avseendet.Vore det så att departementet var helt ointresserat och inte alls jobbade med den här frågan skulle jag inte dra mig för att ställa mig bakom förslag här i riksdagen. Men nu vet jag att departementet undersöker möjligheterna att med lagstiftning täppa till riskerna i trafiken som det innebär att man håller på med handhållen kommunikationsutrustning i bilen, och jag har respekt för att lagutformning tar tid. Ska de bli bra, passera Lagrådet och få acceptans i rättssystemet måste förslagen utformas med stor noggrannhet.Eftersom jag vet att det arbetet pågår ställer jag mig inte bakom något av de här förslagen utan yrkar bifall till förslaget i betänkandet i dess helhet.
Herr talman! Det pressmeddelande som regeringen skickade ut handlade om att utvärdera de åtgärder som infördes 2013. Transportstyrelsen skulle återkomma till regeringen med eventuella förslag, regeländringar och åtgärder.Det som förvånar mig är att man skriver att vi har kommit långt men behöver gå längre. Utredningen ska redovisas den 24 april 2017, alltså nästa år.Vad händer efter denna redovisning? Om utredningen kommer fram till att fler dör, ska det då utredas hur man ska utforma ett lagförslag utanpå det?Lagen är tandlös. Den behöver bli mer kraftfull.
Herr talman! Som vi konstaterar i rutan framhåller vi att vi har en stark tilltro till att regeringen skyndsamt ska verka för att det införs förbud mot handhållen kommunikationsutrustning vid körning. Jag tycker att det är ett ganska tydligt ställningstagande från utskottet, och det står jag bakom.Jag vet också att utvärderingen kan göras på olika sätt. För mig räcker det med att titta på hur regelverket ser ut i Europas länder. Det är bara Sverige och Ryssland som har så liberala regler när det gäller sma:ande och mobiltelefonpratande i bil. Det tycker jag tyder på att det finns ett utrymme för oss att bli bättre i det avseendet.En sak som både denna och den förra regeringen har i resonemanget, liksom partier här i riksdagen, är att man letar efter en teknik som fångar allt som hindrar föraren från att ha full koll på trafiken. Jag skulle, mot bakgrund av att jag varit statlig alkolåsutredare, vilja säga att det nog inte är en rimlig ambition. Tekniken utvecklas hela tiden, och det finns ingen slutpunkt för utvecklingen. Man kan inte fånga alla störningsmoment i bilen. Har man barn i bilen är det självklart något som kan distrahera föraren. Men just att komma åt det faktum att människor håller på med sms och Facebook samtidigt som de kör är angeläget. Jag är väldigt engagerad i att man minskar den risken för olyckor.Jag står bakom förslaget i betänkandet i dess helhet.

Herr talman! Mycket av det som ordföranden i trafikutskottet, Karin Svensson Smith, talar om är sådant som det råder bred samstämmighet om. Man kan påminna dem som lyssnar om att 1997 beslutade en enig riksdag om nollvisionen. Vi har varit överens om det mesta, och det tror jag också är en av styrkorna och framgångarna med det arbetet. Det finns bred politisk enighet, och oavsett färg på regeringen fortsätter arbetet oförtrutet.Det var också glädjande att höra ordföranden ge sin syn på olagliga trafikskador. I den text där majoriteten i utskottet svarar på Moderaternas skarpa förslag heter det: "Utskottet kan konstatera att Transportstyrelsen har vidtagit åtgärder för att stävja trafikskoleverksamhet som bedrivs utan tillstånd." Den bild jag får när jag talar med Ekobrottsmyndigheten är något helt annat än det som kommer fram i denna text. Det är en utbredd och omfattande verksamhet som har många förgreningar, och den befaras också ha förgreningar till människohandel och annat. Man går så långt i sina uttalanden.Moderaterna har ett skarpt yrkande, ett förslag om att kraftigt motverka de olagliga körskolorna, och man ger också exempel på verktyg för att uppnå detta. Då är min fråga till Karin Svensson Smith: Är detta något ni skulle kunna ställa upp på, det vill säga att vi faktiskt tar krafttag mot detta? Det finns ett sådant yrkande här, och det är fullt möjligt för Sveriges riksdag att ge regeringen det uppdraget, så att vi kommer framåt.
Herr talman! För att anknyta till det Edward Riedl sa först: Jag försökte inte polemisera och framställa nollvisionen som en blockskiljande fråga. Jag betonade att det fanns enskilda motionärer här i kammaren som ifrågasatte den, men i stort sett har vi kunnat hålla ihop över blockgränserna, vilket antagligen var en förutsättning för att den skulle bli så framgångsrik. Jag hoppas att vi kan arbeta vidare i den andan.Det var därför jag lyfte en tråd som jag uppfattade att vi inte hade jobbat färdigt med och som vi kunde göra mer av när jag tog upp olagliga körskolor, svarta körskolor. Men det är inte alldeles enkelt att veta exakt vad man ska göra. Jag har varit med om att begränsa det antal elever man får köra med privat. Tidigare fanns det de som körde med väldigt många, och man kunde då på goda grunder anta att det var svart körskoleverksamhet. Men vad blir nästa steg?Min erfarenhet från samarbete med Regeringskansliet är att man måste hitta regler som är enkla att övervaka och där de sanktioner som hänger ihop med regelbrott ligger på en sådan nivå att det är rimligt att rättssystemet lägger resurser på att se till att reglerna efterlevs. Jag är inte förtrogen med exakt vilka saker man bör göra för att stävja olaglig körskoleverksamhet, men jag lyssnar intresserat på vad som framkommer i det ärendet. Anledningen till att jag yttrade mig var att jag ville visa att jag tycker att detta är viktigt.
Herr talman! Jag var inte heller ute efter att polemisera. När Karin Svensson Smith tog upp att det fanns olika åsikter i kammaren ville jag förtydliga att det fanns en bred politisk enighet om nollvisionen, och den beslutades också i enighet här i riksdagen. Arbetet bakom har sedan dess fortsatt oförtrutet, oavsett regeringens färg. När det gäller åtgärder mot olagliga körskolor vill jag framhålla att det var alliansregeringen som lade fram det förslaget under förra mandatperioden. Det är möjligt att Karin Svensson Smith hade alliansregeringens uppdrag att arbeta med detta. Det kan jag inte uttala mig om, men det kan säkert ha varit så. Men det var alltså alliansregeringen som lade fram förslaget om att man inte skulle kunna handleda fler än 15 personer. Detta beslutade riksdagen om 2012 enligt ett förslag som alliansregeringen tog fram. Det är möjligt att det var Karin Svensson Smith som utredde detta.Hur som helst kan vi se att det fortsatt är problem med den här verksamheten. Vi lyfter fram en mängd förslag för att komma till rätta med det, bland annat att minska antalet personer man kan ha handledartillstånd för från dagens 15, alltså att man ger regeringen i uppdrag att utreda att minska antalet handledartillstånd. Man har ju oftast inte 15 personer i familjen som man handleder i trafiken. Man skulle alltså kunna minska antalet, och det skulle få bort en del av problemet.Man kan också göra en del insatser för att underlätta upptäckten av den olagliga trafikskoleverksamheten. Om Karin Svensson Smith instämmer i problembeskrivningen, varför går vi då inte fram med förslaget att ge regeringen i uppdrag att gå vidare?
Herr talman! Det jag har utrett är införande av obligatoriskt alkolås. Det var en helt annan sak. Men nu lämnar vi det ärendet och tittar på de olagliga körskolorna.Det förefaller rimligt att ytterligare begränsa det antal människor man får lov att köra med. Men jag minns när begränsningen till 15 personer infördes. Då var det många som tyckte att det var en stor inskränkning. Det är kanske därför man har tagit det etappvis. Det är sannolikt läge för att nu ta nästa steg.Jag tror dock att det finns andra saker man också bör göra. Man kan framhäva körskolornas positiva betydelse. När jag jobbade med alkolås var körskolorna bland de allra första att installera alkolås i de bilar som användes i undervisningen. Jag tror att detta har varit högst väsentligt för acceptansen för alkolås. Man fick prova och se att det inte var något konstigt utan att det var bra, framför allt för att man ska slippa möta en förare som är onykter. Jag tror att körskolorna spelar en mycket stor roll och tycker att det är rimligt att vi i det politiska systemet värnar om en sund företagsamhet i körskolorna. Jag kommer att följa denna fråga med ett aktivt intresse.

Herr talman! Jag tänkte i mitt anförande uppehålla mig framför allt vid två punkter. Låt mig dock inleda med att säga att vi i betänkandet behandlar sammanlagt 69 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2015.Jag tänker uppehålla mig vid två för trafiksäkerheten ganska avgörande förslag som nu är på väg fram, som vi i utskottet har debatterat, diskuterat och drivit på.

Det har tjänat oss väl, vill jag hävda. Skälet till det är att vi har fastställt ett tal när det gäller antalet skadade och dödade i trafiken. Det har skett en mängd insatser både lokalt och nationellt när det gäller nollvisionsarbetet.Jag har själv goda erfarenheter från min hemkommun Motala, där man har jobbat väldigt mycket med nollvisionen. Det arbetet fortskrider. Men det kanske kan behövas en nysatsning i vissa delar. Därför gläder det mig att regeringen nu har inlett ett arbete med att modernisera arbetet när det gäller trafiksäkerhet. Det har skett tillsammans med de organisationer som är väldigt aktiva på det området. Det är MHF och NTF. Det är flera av organisationerna som ni känner till. Men det är även andra, Motormännen och andra, som är aktiva i den här delen.Det ska bli spännande att se var vi kommer att landa i det arbetet. Jag säger "vi", för vi har blivit inbjudna även från övriga politiska partier till ett sådant arbete.Alkobommar är en fråga som har debatterats mycket i trafikutskottet, både under innevarande mandatperiod och under föregående mandatperioder. Nu finns det ett uppdrag till Trafikverket att komma tillbaka till regeringen med förslag på tre till fem hamnar under 2016 där vi kan inleda det här med alkobommar. Kommer det att falla väl ut, vilket jag är ganska övertygad om att det kommer att göra, och säkert flera med mig, ser jag goda möjligheter till att det kan utvecklas ännu mer framöver.Det har också varit väldigt många diskussioner genom årens lopp om kommunikationsutrustning under färd. Flera av debattörerna har tagit upp det under tidigare inlägg.

Därför har regeringen fattat beslut om att ge ett uppdrag till Transportstyrelsen att se över vilka effekter besluten har haft. Det ska vara klart senast den 24 april 2017.Vi har från vårt håll varit tydliga med att vi är beredda att gå vidare med lagstiftning när det gäller användande av kommunikationsutrustning under färd. Hur den ska se ut får vi återkomma till längre fram.Jag vill i mitt anförande också uppehålla mig vid det som Edward Riedl tog upp om vägunderhållet. Det är riktigt, Edward, att vi har fattat beslut om att under 2016 dra ned på vägunderhållet med 500 miljoner kronor. Skälet till det är entydigt. Det är för att klara budgettaket. Jag skulle ljuga om jag sa någonting annat. Så är det.Men det är enkom för 2016 som vi har fryst detta. Sedan fattar vi nya beslut när det gäller 2017 och framåt. Det kommer vi att ta under hösten i samband med kommande budgetbeslut och annat.Det här är naturligtvis inget som vi är stolta över, men ibland är det nödvändigt för att kunna klara ett lands ekonomi att göra på det sättet. Det vi har lagt till är att det inte kommer att drabba landsbygden när det gäller underhållet, utan det kommer att hanteras på annat sätt. Det får vi säkerligen anledning att prata mer om i andra sammanhang.När det gäller olagliga trafikskolor kan jag hålla med Edward med flera om att det naturligtvis är väldigt viktigt att följa den verksamheten. Det finns ett styrdokument, som är framtaget av Transportstyrelsen, om hur det här ska hanteras, på vilket sätt man ska göra insatser för att följa upp och framför allt hur man ska hantera det när man får in en anmälan om att det pågår olaglig trafikskoleverksamhet. Det är väldigt viktigt att anmäla detta. Det vill jag framhålla.

Det gäller både rent polisiärt och Transportstyrelsen, som har tillsynsansvaret i denna del.I detta anförande instämde Lars Mejern Larsson, Rikard Larsson, Pia Nilsson, Jasenko Omanovic, Leif Pettersson och Suzanne Svensson .
Herr talman! Tack för anförandet, Johan Andersson! Johan Andersson är mycket engagerad i cykelfrågor. Utöver ett allmänt stort politiskt engagemang har han tagit sig särskilt an cykelnätverket här i Sveriges riksdag tillsammans med Boriana Åberg med flera. Det tycker jag är väldigt bra, för det är så trafiksituationen är. Det är många olika trafikslag som ska rymmas i samma vägområde. Och vi vill alla att cyklingen ska öka som inslag i hur vi färdas, av trängselskäl, miljöskäl och folkhälsoskäl.Mot bakgrund av det kan vi konstatera hur det är med antalet skadade och dödade i cykeltrafik. Det är inte på något vis nuvarande regerings fel, utan det är en utveckling vi ser.

Herr talman! Tack, Anders, för frågorna! Det är helt rätt som du säger. Jag brinner för cykelfrämjande, vilket jag tror är en väldigt viktig del. Där kan vi göra mycket mer i landet.Parallellt med framtagandet av infrastrukturpropositionen håller regeringen på att arbeta fram en cykelstrategi. Det sker väldigt brett med de organisationer som är väldigt aktiva i den delen men också med privatpersoner och andra.Jag ser fram emot att den kommer att presenteras, vilket kommer att ske före sommaren. Vad man har kommit fram till i de fem arbetsgrupper som har jobbat med cykelstrategin kommer också att vara en del i det kommande arbetet med infrastrukturpropositionen.Det är klart att det är alldeles nödvändigt att öka säkerheten. Det gäller andelen skadade i trafiken bland dem som färdas med cykel. Hur ska vi annars kunna få fler att använda cykel i dagsläget?Sedan tror jag inte att vi ska glömma att det pågår ett stort arbete i våra kommuner när det gäller cykelstrategier i olika delar. Det är ett arbete med att ta fram cykelplaner för att öka andelen vägar där oskyddade trafikanter kan färdas. Det är inte så många år sedan som det var väldigt ovanligt i stadsplaneringen att man planerade för gång och cykelvägar. I dag är det näst intill en självklarhet i många av våra kommuner.
Herr talman! Tack för svaret, Johan Andersson! Jag delar Johan Anderssons syn att den primärkommunala och den regionala politiska nivån i vårt land också har ett mycket stort ansvar. Det tar sig bland annat uttryck i hur till exempel Region Östergötland prioriterar cykelvägar och cykelsäkerhet i den regionala transportplanen.I den nationella åtgärdsplan som regeringen beslutade om 2010, när Åsa Torstensson från Centerpartiet företrädde de här frågorna i en gemensam alliansregering, var det första gången som det avsattes nationella medel för cykelleder i vårt land. Den nationella politiska nivån pekade alltså ut särskilda projekt och objekt. Kattegattleden var en av dessa på västkustsidan.Det var positivt att Johan Andersson nämnde detta med cykelstrategi. Kan vi, herr talman, ta Johan Anderssons uttalande till intäkt för att cykelstrategin också kommer att färga in den infrastrukturproposition som vi ser fram emot i höst?

Herr talman! Jag kan lugna Anders Åkesson med att vi redan i innevarande års budget har avsatt 100 miljoner kronor på två år för satsningar när det gäller cykelfrämjande åtgärder. Det är 75 miljoner 2016 och 25 miljoner 2017, har jag för mig. Eller om det var tvärtom, men det var 100 miljoner i alla fall.Detta är ett sätt att bland annat kunna öka på arbetet när det gäller cykelstrategin, men det handlar också om konkreta åtgärder. Vi lär återkomma till vad det är för någonting som ska ske.

Herr talman!

Då blir det mindre pengar till riskreducering, mindre pengar till viltstängsel med mera.När det gäller frågan, herr talman, huruvida regeringen sköter svensk ekonomi bra eller dåligt kan vi väl i sammanhanget säga att om man lånar till driften i goda tider, det vill säga att man driver Sverige med underskott när vi har högkonjunktur, så kan det väl möjligen diskuteras huruvida man sköter eller missköter svensk ekonomi. Detta får dock andra utskott och våra ekonomisk-politiska talespersoner sköta bättre.Herr talman! När det kommer till olagliga körskolor tycker jag att det är bra att flera partier även på den andra sidan noterar att det kan finnas bekymmer. Men jag tycker att det är för defensivt i sammanhanget att prata om att man ska följa det nogsamt och så vidare. Det finns faktiskt möjlighet att göra någonting åt det här. Människor som jobbar dagligdags på Ekobrottsmyndigheten med just den här typen av frågor menar att om det är svårt att bevisa en viss typ av brott, och det här är ett sådant, då blir det också en mindre benägenhet att anmäla den typen av brottslighet.Det här hänger ihop. Vi har sett det inom cabotageverksamhet och annat, där man kunde säga att nej, det finns ingen som är dömd för brott mot cabotagereglerna, för det är så svårt att utreda. På det viset för man ett cirkelresonemang, och då finns det heller inget problem.
Herr talman! Jag skulle gärna diskutera budgetsituationen med Edward Riedl. Jag är inte särskilt oroad över den i dagsläget, faktiskt. Vi har en väldigt god tillväxt i landet. Vi har en sjunkande arbetslöshet. Vi har en ökande befolkning, och framför allt en ökande ung befolkning, för att kunna klara den framtida utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden.Jag tror därför att vi har väldigt goda förutsättningar som nation att lyckas med detta. Men det är klart att då måste vi också vidta rätt åtgärder. Vi måste se till att de nyanlända som nu har kommit till Sverige kommer in snabbt i vår arbetskraft, snabbt lär sig det svenska språket och inte minst också snabbt kommer in i det svenska samhället. Där har vi ett gemensamt ansvar i den här kammaren att stimulera åtgärder för att lyckas med det.Det skulle jag gärna ta en diskussion om, men jag säger som Edward Riedl: Det finns andra utskott och andra ledamöter som har det som sin främsta uppgift i denna kammare.När det gäller de olagliga trafikskolorna kan jag lugna Edward Riedl. Självklart ska vi följa vad som händer och sker inom området. Vi har från trafikutskottet ett väl upparbetat nätverk av organisationer som i dag organiserar trafikskolor inom lagens råmärken. Jag tänker på STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, som vi årligen brukar träffa och som naturligtvis också uppvaktar oss som företrädare i trafikutskottet. Vi kommer självklart att ha en dialog med dem i den här delen.
Herr talman! Sverige har god tillväxt, och jobben växer fram. Det är glädjande för oss allihop. Sedan kan vi diskutera huruvida det beror på den politik som Socialdemokraterna har regerat med under några månader, eller om det är så att alliansbudgeten under förra året är skälet till att det ser bra ut. Jag vet som sagt att den debatten förs ganska häftigt i andra utskott.Jag kan konstatera att den här regeringen lånar till driften i goda tider. Det kan rimligen inte vara att sköta ekonomin, som jag ser det. Det som är synd är att ni sparar på trafiksäkerhet när pengarna inte räcker till i vilket fall som helst, och det vill jag framföra.Jag har pratat med Sveriges Trafikskolors Riksförbund nu på morgonen, och det kanske Johan också har gjort. Det vet inte jag. Men de är allt annat än lugna. De är väldigt oroade över den utveckling som de ser, och det borde även regeringen vara. Man borde vara oroad, för när man tillåter fusk innebär det i slutändan att man får mindre skatteintäkter, mindre pengar till välfärden, och det är det som händer. Har man inte koll på det här tillåts de olagliga verksamheterna växa.I måndags hade man en razzia i Värmland. Det pågår en förundersökning, som sagt, och vi kan inte säga någonting om det enskilda fallet. Men uppfattningen på Ekobrottsmyndigheten är att det är ett omfattande och rikstäckande problem med just olagliga trafikskolor, och det finns även annan brottslighet kopplad till detta.Jag tycker inte att man ska vara lugn, och alla de som Johan Andersson hänvisar till, herr talman, är faktiskt väldigt oroade. Sveriges Trafikskolors Riksförbund är väldigt oroade. Ekobrottsmyndigheten, om du pratar med människor som jobbar med frågorna, är oroade. Men regeringen är inte oroad, och det oroar mig, herr talman!
Herr talman! Jag har inte sagt till Edward Riedl att regeringen inte är oroad. Det är klart att vi har en ansvarsfull regering som följer händelserna i vår omvärld. Så är det. Det här är en del, liksom många andra situationer är en del.Jag är ganska övertygad om att man följer den här frågan, och så får vi se vad som händer utifrån det som har skett. Vi har gett instrumenten till Transportstyrelsen att följa, utveckla och se till detta. Vi har andra myndigheter som också har ett uppdrag att följa detta.Är det på det sättet att vi från riksdagens trafikutskott känner att den här frågan är extra angelägen har vi naturligtvis all möjlighet och alla förutsättningar att initiera det på olika sätt till regeringen. Det instrumentet känner Edward Riedl också väl till, så det tänker jag inte utveckla mer.Jag kan lugna Edward Riedl och övriga här med att den ansvarsfulla regering som vi har i dag självklart kommer att följa den här frågan. Jag är helt övertygad om det.
Herr talman! Det är viktiga saker som lyfts fram i betänkandet. Vänsterpartiet står bakom utskottets förslag i betänkandet i det stora hela, även om det finns flera reservationer som den borgerliga sidan har lyft fram här och som är viktiga. Det pågår dock ett arbete med de flesta av dessa saker som är tillförlitligt, så Vänsterpartiet kan stå bakom utskottets förslag i betänkandet.Ett problem är yrkestrafiken och lastbilarna, särskilt i södra Sverige. Det har kommit in en motion från Moderaterna om att överlåta fordonskontroller till andra än polisen. Vi ser ett problem med detta även om det behövs fler kontroller. Vänsterpartiet skulle i stället vilja föreslå den modell som finns i Danmark. Där har man en särskild specialenhet som arbetar med kontroller av lastbilar, vilket har visat sig vara väldigt lyckat. På enheten är man specialutbildad och kan fokusera endast på detta, och det krävs då också lite mer resurser just där. Vi skulle alltså hellre se denna modell för att det ska vara god kvalitet på kontrollerna och för att de ska kunna vara tillförlitliga. Det är en utprövad idé.Arbetet med alkobommar är otroligt viktigt för att komma till rätta med alkoholproblemen hos många lastbilsförare. Vänsterpartiet tycker att det är positivt att arbetet fortgår, att det nu genomförs försök i flera hamnar och att man framöver tänker utveckla arbetet ytterligare. Det tycker vi är bra.Vad gäller trafiksäker användning av kommunikationsutrustning och mobiltelefoner vid bilkörning är de skärpta reglerna ett steg i rätt riktning. Det har blivit fler rättsfall som har tagits upp i domstol, och det visar på att de skärpta reglerna ger effekt. Vänsterpartiet tycker dock att det är viktigt att vi framöver ser om vi behöver skärpa reglerna ytterligare. Det är bra att regeringen ser över detta och att den kommer att lägga fram ytterligare förslag på området så att vi kommer till rätta med problemet.Hastighetsbegränsningar tas också upp, och man vill höja hastigheten på vissa vägar. Analyser visar att om man höjer hastigheterna ökar koldioxidutsläppen, och antalet farliga partiklar i luften ökar. Det är också trafikfarligt. Olycksriskerna ökar. Därför är det viktigt att hålla nere hastigheterna. Däremot vill vi utifrån dessa aspekter se en utvärdering av de höjningar som har gjorts på vissa vägar.Vad gäller kompetenskrav för utryckningsförare ser vi att det är ett positivt arbete som pågår. Man vill samordna det hela så att man håller en god kvalitet på utbildningen av förare av utryckningsfordon. Men det har gått så långt att det finns ett stort problem inom ambulansverksamheten och andra utryckningsverksamheter. Stockholms läns landsting, till exempel, har blivit kritiserade av ambulansfacket på grund av detta. De har mycket dålig krisberedskap och dålig utrustning. Men detta beror på vinstintressen, nedskärningar och dåliga marginaler i verksamheterna. Det beror inte på chaufförernas utbildning, för de har en bra utbildning i botten. Vi vill absolut att detta ska samordnas och att det ska kontrolleras att det fungerar, men vi måste också se till att det finns marginaler i verksamheterna.Det är allvarligt att vi har ett samhälle som inte ser till samhällsnytta utan till vinst när det gäller så viktiga funktioner som att rädda liv. Detta är dock ett annat område; det är inte trafik det här handlar om. Jag vill ändå belysa att det här är viktiga frågor, men de hör alltså till ett annat område.I övrigt står Vänsterpartiet bakom utskottets förslag i betänkandet.

Herr talman! I motion 2015/16:2067 framför Carina Herrstedt och Jimmy Ståhl att många äldre personer drabbas av demens och andra sjukdomar samtidigt som allt färre läkare anmäler olämpliga bilförare till Transportstyrelsen. Endast 8 procent av de läkare som ställer en demensdiagnos anmäler patienten till Transportstyrelsen. Motionärerna yrkar på att möjligheterna att införa obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare därför ses över.Jag tänkte ta upp ett par händelser från verkliga livet. 1998 märkte vi att min pappa började bli alltmer glömsk. Jag fick ett samtal från min mamma en gång. De hade varit ute och kört bil, och hon berättade: Vet du vad som hände när vi var ute och körde bil? Vi skulle köra upp på motorvägen, och pappa var på väg att köra ut i fel körbana - i fel körriktning. Jag fick stoppa honom i sista stund.Efter min mammas bortgång 1999 märkte jag att min pappa började bli alltmer glömsk och dement. Han ringde en gång och sa att han behövde pengar. Han tillhör den generation som gick till banken för att ta ut pengar. Men han hade ett bankomatkort som jag hade fixat, och jag åkte och tog ut pengar till honom. Jag tog ut 2 000 kronor och åkte hem till honom och lämnade pengarna. Dagen efter ringde min pappa igen och sa: Hej, Per! Jag behöver pengar. Kan du komma och ta ut pengar och lämna till mig? Jag sa att jag hade gjort det redan dagen tidigare, och jag åkte hem till honom och letade överallt i lägenheten. Men där fanns inte de 2 000 kronorna, och han hävdade att jag aldrig hade varit där och lämnat pengarna.Jag blev alltmer orolig för bilkörningen. Hur förklarar man för en person som har kört bil i hela sitt liv och som själv anser sig vara rattens mästare att han är olämplig som bilförare? Det finns ingen handbok för detta. Det finns inga instruktioner. En anhörig har inte rätt att ta körkortet från en annan person.Herr talman! Hösten 1999 fick jag ett samtal från polisen i Svedala. De sa: Kan du komma till oss på polisstationen och kvittera ut din far? Jag frågade vad som hade hänt. Kom över hit, så får vi prata om det, sa polisen. Det visade sig att min pappa skulle besöka sin syster som på den tiden bodde i Svedala. Han hade varit hos henne hundratals gånger tidigare, men nu körde han vilse i Svedala. Han hittade inte dit. Han stannade till vid ett hus, ringde på dörrklockan och berättade att han hade kört vilse. Paret som bodde i huset tyckte synd om honom och bjöd in honom på en kopp kaffe och en macka. De märkte att han var förvirrad, så de ringde till polisen. Polisen kom och hämtade honom.Jag körde hem min far från polisstationen och behöll bilen hemma hos mig. Vid ett flertal tillfällen därefter ringde han och frågade efter sin bil. Jag måste ha bilen, sa han. Kan du komma och lämna den? Jag kommer i morgon, sa jag. Jag sköt upp det dag efter dag, men till slut kom jag till det oundvikliga. Jag måste ta ett allvarligt prat med min pappa.När jag träffade honom sa jag: Pappa, det finns en dag då man är för gammal för att köra bil. Då är man olämplig som bilförare. Vad tycker du om det? Då svarade min pappa: Du, det tycker jag också. Jag tycker att jag är olämplig att köra bil. Men kan du köra mig när jag behöver transport, så löser vi det på det viset? Jag drog en lättnadens suck. Jag slapp ta denna konflikt med min far.Herr talman! Jag instämmer i detta.
Herr talman! Jag vill börja med att säga till Per Klarberg att det var en mycket givande berättelse som han hade. Jag tror att vi alla känner precis samma sak när det gäller våra föräldrar. Många av oss har samma problem. Det sätt på vilket du lyckades tackla detta, Per Klarberg, var mycket bra. Det ska du ha all heder av. Nu tas snöskoterkörning äntligen upp i motioner. Denna fråga är mycket viktig för många människor, framför allt i norra Sverige, i Sveriges inland och ganska långt ned till Värmland och så vidare. Men när man kommer längre söderut, där de stora befolkningskoncentrationerna finns, är detta en icke-fråga. Det går inte att köra snöskoter i Östergötland eller i Skåne, inte speciellt ofta i alla fall. Det innebär inte att detta inte är en viktig fråga. För väldigt många människor handlar detta om en frihet, en möjlighet att komma ut i naturen och väldigt långt ut i naturen för att där kunna idka friluftsliv - kunna fiska och göra annat. Edward Riedl talade tidigare om hajar. Han sa att åtta människor per år blir dödade av hajar. Då kan jag säga att bara under de senaste veckorna har tre människor dött i snöskoterolyckor i Norrbotten. Det är allvarligt när det händer sådana olyckor. Det är allvarligt för oss i hela landet när människor omkommer i trafikolyckor. Jag tycker att snöskoterfrågorna är felaktigt organiserade i Sverige i dag. Snöskotern borde vara, precis som all annan trafikverksamhet, en del av det som Trafikverket sysslar med och en del av det som Näringsdepartementet har under sin jurisdiktion när man har all annan infrastruktur och alla andra trafikfrågor där. Men så är det inte i dag, utan det är Naturvårdsverket och Miljödepartementet som har hand om dessa frågor. Man ser alltså egentligen snöskotern som ett miljöproblem. Så är det inte i dag. Det var kanske det tidigare, men så är det inte i dag. Det finns miljöfrågor som är kopplade till detta, och på samma sätt som med biltrafiken kan man se till att de expertmyndigheter som finns uttalar sig i dessa frågor. Som jag sa dödas eller skadas flera människor svårt inom snöskotertrafiken. Jag tycker att det borde ingå som en del i nollvisionen att ingen ska omkomma i snöskoterolyckor heller i Sverige. Vi borde få en bättre tingens ordning där. Naturligtvis kan man säga att det traditionellt har funnits problem med alkohol och skoterkörning. Det stämmer. Det var så tidigare. Det var inte så himla noga om man tog en öl eller två och körde snöskoter. Det ansågs ingå, så att säga. Men så är det inte längre. Framför allt bland de yngre är det inte så längre. Det beror mycket på den utbildning som man har haft av skoterförare. Det innebär att detta problem har minskat betydligt. Men problemet finns trots allt där, och det måste man uppmärksamma, på precis samma sätt som det finns inom bilkörning. Precis som när vi talar om alkobommar, alkolås och andra åtgärder gäller detta även snöskoter.Det finns inga vägar för snöskotrar. Snöskoterns vägar är de snöskoterleder som årligen dras upp av i många fall ideellt arbetande människor. Finansieringen av dessa leder är ett mycket stort problem i dag. På vissa håll i Sverige har man betalleder. På andra håll har man kommuner som betalar detta. Men ingenstans fungerar det förträffligt bra, med några få undantag. Här skulle vi behöva ha en sådan ordning att snöskoterägarna själva och besöksnäringen är med och finansierar ett stomnät av snöskoterleder runt hela Sverige. Det tror jag är den enda framkomliga vägen. Besöksnäringen är också en stor användare av snöskotrar i dag. Många besöksnäringsföretag lever faktiskt på att ha snöskoterkörning i sitt utbud. I Sverige har vi det som kallas för fri körning av snöskoter. Man behöver inte köra på en led. Kravet är inte att man får köra bara på leder i Sverige. Men man måste köra på leder under vissa förhållanden, vilket är en självklarhet. Så är det inte i Norge, och så är det inte i Finland. I Norge är snöskotertrafik i princip förbjuden. Där håller man nu på att titta lite närmare på att införa leder, och det är en kommunal fråga i Norge. I Finland har man snöskoterleder som man får köra på. Som har påpekats i några motioner måste man i Norge ha ett körkort för att få köra snöskoter. Där måste jag rätta Robert Halef. Så är det inte i Sverige. Här har man förarbevis som inte finns med i vårt körkortssystem. Det är därför som vi egentligen har ett problem mellan Sverige och Norge. Men om ni andra kan skriva den här motionen i norska stortinget tror jag att det skulle vara mycket mer värt än att skriva motioner om det i Sverige för att få den svenska regeringen att ta till sig detta. Vi trycker nämligen på i denna fråga. Så är det. Herr talman! Man kan vara för teknikutveckling och samtidigt motståndare till att trafikfarlig teknik och kommunikationsutrustning ska få användas under bilkörning. Det vill jag bara ha sagt med anledning av diskussionen som var här tidigare om handhållen mobiltelefon och så vidare. Det går att utforma en lag så att den driver på ny teknik men samtidigt förbjuder sådant som är farligt.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 I detta anförande instämde Johan Andersson, Rikard Larsson, Pia Nilsson, Jasenko Omanovic och Suzanne Svensson .
Herr talman! Jag håller med om mycket av det som Leif Pettersson tog upp. Det var ett fint anförande för snöskoterns väl och ve i vårt rike. Vi är nog helt överens om det mesta där. Det finns, som sagt, inga uppenbara skillnader mellan Socialdemokraterna och allianspartierna när det gäller snöskoterpolitiken. Det kan man också tycka är bra. Men alliansyrkandet som hanteras i detta betänkande - om jag får återgå till det en liten stund - handlar om att ge regeringen ett uppdrag att lösa den tvist som vi har med Norge. Denna tvist har pågått under snart två års tid. Strax efter att Alliansen förlorade regeringsmakten hände en olycka till. Det var att Norge då vägrade att erkänna svenska förarbevis i Norge, trots att Sverige erkänner norska förarbevis i Sverige. Det är detta som alliansyrkandet handlar om. Vi vill bara skicka med er att det hade varit bra om ni hade anslutit er till detta och gett regeringen detta uppdrag. Det har tagit alldeles för lång tid. På alla andra områden erkänner vi varandras förarbevis, körkort och annat i de flesta demokratiska länderna i världen. Att regeringen därför under denna långa tid inte har lyckats lösa tvisten med Norge är lite anmärkningsvärt. Det är Anna Johansson som har ansvaret. Det tycker vi att hon borde ta. Därför hade det varit på sin plats med ett skarpt tillkännagivande från riksdagen för att faktiskt ta tag i och lösa frågan.
Herr talman! Som jag sa är det inte norska förarbevis utan norska körkort. Det är det som är problemet - att Norge har körkort och vi förarbevis. Det är det Norge inte godtar som körkort. Det är där tvisten ligger. Jag tycker att det är felaktigt. Jag tycker att Norge skulle godkänna våra förarbevis, för vi har en väldigt bra förarbevisutbildning som genomförs. Det gäller visserligen från 16 år, och jag kan tänka mig att man i Norge möjligen har synpunkter på det - att man är för ung för att få köra snöskoter då. Jag vet inte riktigt hur de norska reglerna för körkortet ser ut. Men kom ihåg att det är den norska regeringen som inte vill detta. Den svenska regeringen vill det. Den svenska regeringen trycker på, och den svenska regeringen har tagit upp det. Det har tagits upp i samband med Nordiska rådet, bland annat. Man försöker få den norska regeringen att komma till en bättre slutsats. Jag antar att vi måste byta regering också i Norge och få tillbaka den gamla socialdemokratiska regeringen där för att någonting ska hända. Den nuvarande regeringen verkar inte vilja göra någonting åt detta, så det kanske vore på sin plats.

Herr talman! Vi ska inte förlänga debatten alldeles ofantligt; det är andra utskott som väntar. Jag kan i stället konstatera att jag tror att det vore olyckligt att byta ut den norska borgerliga regering den norska befolkningen har röstat fram. Det vore kanske bättre att byta ut den svenska regeringen, och det kanske skulle gå lite snabbare. Men vi önskar er som sagt lycka till i detta arbete. Vi hade sett fram emot att ni hade biträtt oss i önskemålen om att ge regeringen det här uppdraget.
Herr talman! Regeringen har redan uppfattat uppdraget, och regeringen jobbar redan med frågan. Ett tillkännagivande hade därför, precis som så många tillkännagivanden från den borgerliga oppositionen i trafikutskottet, varit ett slag i luften.